Herr talman! Jag skulle först vilja rikta en fråga till statsministern. Anser statsministern att det är riktigt att konjunkturinstitutets höstrapport, vars inne håll väl ändå har ett rätt stort intresse för denna debatt, får offentliggöras först kl. 18 just i dag, medan — enligt vad jag känner till — regeringen haft tillgång till korrektur på denna rapport sedan ganska lång tid tillbaka? Tycker statsministern att detta överensstämmer med spelets regler? De många i vårt land som haft den uppfattningen, att svensk politik är något ovanligt stabilt, bör ha mycket att lära av en jämförelse mellan höstens valutgång och 1962 års valresultat. Inte mindre intressant bör det vara att ta del av de synpunkter på valresultatet för fyra år sedan, som de olika partiernas representanter då redovisade i denna kammare. Socialdemokraterna hade haft ett gott val, något som satte sin prägel i debatten. Inte minst statsministern — det var denne vilken då som nu förde socialdemokraternas talan — gav uttryck för sin starka tillfredsställelse. Statsministerns slutsatser och prognoser för framtiden ger verkligen i belysning av vad som har skett under bara fyra år en alldeles särskild relief till det tema, som herr Erlander då framför allt behandlade, nämligen föränderlighetens samhälle. Avgörande för ett valresultat är, underströk statsministern, vad folk tänker om den förda politiken och vad ett parti verkligen vill och kan uträtta. Den framåtblickande socialdemokratien hade fångat tjänstemännen, sade statsministern. Särskilt glädjande var de unga väljarnas uppslutning och entusiasm för den valfrihetens politik som präglade socialdemokratien. Ingenstans, framhöll statsministern, hade samhällskritiken förts så hårdhänt som från de socialdemokratiska talarstolarna. Då man nu konstaterar att socialdemokraterna på dessa fyra år har förlorat nära 200 000 röster och att de borgerliga partierna tillsammans vunnit nära 325000 röster, och då man drar sig till minnes, hur socialdemokraterna förde årets valrörelse, framstår onekligen sådana här uttalanden som märkliga. Och man frågar sig: Vilka slutsatser kommer man denna gång att dra i det socialdemokratiska lägret? Fullt så enkelt är det väl inte att den kraftiga tillbakagången från omkring 50 procent till omkring 42 procent av valmanskåren beror på att samhällskritiken ingenstädes varit så obefintlig under denna valrörelse som i de socialdemokratiska talarstolarna. För en stor del av väljarna måste det ha tett sig direkt utmanande, när man från socialdemokratiskt håll försökte ge sken av, inte blott att socialdemokratien ensam hade skapat det svenska välståndet utan också att oppositionens kritik av prisstegringsoch skattepolitiken var helt grundlös, helt ovederhäftig. För alla de svenska löntagarhushåll som dagligen kan konstatera hur pengarna förlorar i värde och hur våra nominella lönestegringar äts upp av progressiva skatter måste helt enkelt en skrytpolitik av det slaget slå tillbaka, och det gjorde den. Jag tror att man skall akta sig för att utpeka någon speciell konkret fråga som ensam avgörande orsak till valnederlaget. Många olika faktorer har självfallet spelat in. Socialdemokratiens tillbakagång över hela landet är, såvitt jag förstår, helt enkelt ett bevis på väljarnas misstroende mot regeringen och mot regeringens politik.

Herr talman! Det är en sak att föra en politik när resurserna ter sig obegränsade och när man lyriskt kan måla framtidsperspektiven i bjärta färger. Det är någonting helt annat att hålla i rodret, då resultaten av en alltför sangvinisk och planlös hushållning börjar visa sig. Jag tycker att det illustreras på ett drastiskt sätt av jämförelsen mellan å ena sidan debatten här i kammaren för fyra år sedan, då statsministern försökte visionärt dra upp riktlinjerna för föränderlighetens lyckorike, å andra sidan dagens bistra samhällsekonomiska och statsfinansiella situation. Dessa konstateranden är inte uttryck för övermod eller segerberusning. Politik är föränderlighet. Men det är ett hälsotecken i svensk demokrati att de nya väljargenerationerna visat sig vara lättrörligare, mera benägna att kritiskt granska politik och politiska löften än tidigare väljargrupper, som varit låsta i historiskt betingade bindningar. Denna nya rörlighet är kanske, när allt kommer omkring, det mest betydelsefulla i årets kommunalval. När det parti som utövar regeringsmakten inte med säkerhet kan lita på att alltid påräkna stöd just av vissa samhällsgrupper, framtvingas ett större mått av hänsynstagande. Det blir svårare att utöva den maktfullkomlighetens politik som socialdemokratien inte varit helt främmande för. Herr talman! Jag vill avsluta detta allmänna resonemang om valet, som återfört socialdemokratien till den position den hade år 1934, med att peka på de praktisk-politiska konsekvenserna i de svenska städerna, där i dag ungefär hälften av vårt lands befolkning bor. Under en lång följd av år har socialdemokratien helt dominerat städerna. Efter 1966 års val är läget ett annat. Efter att ensamma ha haft majoritet i inte mindre än 98 av landets i runt tal 130 städer har sociaidemokraterna i dag majoritet i bara 32 — från 98 till 32. I 66 städer har de alltså förlorat majoriteten. Det är verkligen siffror som talar. Att jag känner särskild tillfredsställelse för högerpartiets vidkommande är naturligt, och ingen tar väl illa upp om jag slår fast att högerpartiet efter nedgången i början på 1960-talet på nytt är en betydelsefull faktor. Av samtliga partier är det högerpartiet som både relativt och absolut har haft den största framgången i jämförelse med 1964 års val, d.v.s. det val vid vilket väljarna senast gav uttryck åt en politisk mening. Det förhållandet innebär inte — vilket har tidigare understrukits från vårt håll — att vi kommer att överge den politik vi har drivit under det senaste året och hävdat i valrörelsen. Några andra motiv än taktiska kan inte ha påverkat de tidningsorgan som velat göra gällande att högerpartiet nu skulle vara sinnat att utmana borgerligheten i övrigt genom utspel av det ena eller andra slaget. Vi kommer att fullfölja vår politik, och vi är nu liksom tidigare beredda att möta de andra borgerliga partierna i överläggningar om gemensamt uppträdande — allt i syfte att lägga en fast grund för en borgerlig trepartiregering senast år 1968. Men utgångspunkten måste vara att de tre borgerliga partierna möts vid förhandlingsbordet under lika förutsättningar. Lika väl som det ställs krav på oss inom högerpartiet att vi inte genom vår praktiska politik skall försvåra ett gemensamt borgerligt uppträdande, lika väl ställer vi motsvarande krav på folkpartiet och centerpartiet att inte genom extrem vänsterpolitik omintetgöra borgerligt samarbete. Jag tyckte att herr Ohlin var litet för anspråksfull i sina krav på andra för en stund sedan. Bakom högerpartiet står i dag 725 000 väljare, och vår ök ning från 1964 var dubbelt så stor som den som folkpartiet noterade. Jag misströstar inte då det gäller det borgerliga samarbetet, eftersom jag vet hur stark opinionen för trepartisamarbete är inom väljarkåren. Vi är också, det vill jag särskilt understryka och skall strax återkomma härtill, villiga att lämna vår medverkan vid överläggningar med alla demokratiska partier i de stora samhällsfrågor där ett handlande i samförstånd kan vara ägnat att leda till det för landet och folket bästa resultatet. Herr talman! Det är väl också på sin plats att här i kammaren ge uttryck för den bestämda meningen, att valutgången borde ha föranlett regeringen Erlander att ställa sina platser till förfogande. 1966 års val var bara formellt ett kommunalval. I sak präglades det helt av rikspolitiska problem och motsättningar. Utgången måste betraktas som ett klart avståndstagande från regeringens politik. Nu återstår det emellertid bara att konstatera att regeringen sitter kvar, synbarligen till 1968, trots att den inte har ett större underlag än 42,3 procent av svenska folket och trots att oppositionen, jag räknar självfallet inte med kommunisterna, de facto representerar majoriteten av folket. Jag har tidigare hävdat att en sådan situation måste ställa alldeles särskilda krav på regeringen. Ett större hänsynstagande till oppositionen borde i en sådan situation vara en politisk-moralisk självklarhet. Tyvärr förefaller det som om den socialdemokratiska regeringen inte vore inriktad på detta. Det verkar som om den hade gripits av desperation. Utspelet i försvarsfrågan, det första verkligt stora avgörande som vi har att fatta efter valet, kännetecknas av en hänsynslöshet som man inte hade väntat sig. Självfallet kan och bör inte försvarsfrågan realdiskuteras här under pågående förhandlingar i försvarsutredningen. Men så mycket har redan läckt ut till pressen, och så många kannstöperier av olika slag har redan förekommit, att man inte kan låta bli att framföra vissa allmänna synpunkter på den förhandlingssituation som skapats genom det socialdemokratiska utspelet. Försvarsutredningens ordförande, herr Frithiofson har för övrigt själv offentligen angivit den nivå på vilken försvarsutgifterna enligt socialdemokraterna nu skall låsas. På nytt kan man konstatera hur snabbt åren går i föränderlighetens värld.

Om vi i dag skulle få ett lika preciserat och lika reservationslöst konstaterande från regeringen, skulle atmosfären i försvarsutredningen bli en helt annan, det kan jag försäkra, och förutsättningarna för samförstånd skulle avsevärt förbättras. Den oro som kommit till uttryck i den allmänna debatten och som jag själv har ansett mig ha rätt att ge offentlighet åt, har nämligen berott på att vi inte längre är helt övertygade om att regeringen eftersträvar en samförståndslösning. Vi är inte längre säkra på att de många enstämmiga uttalanden, beslut och rekommendationer rörande försvaret, som regering och riksdag gjort sedan 1958, alltjämt skall anses ha giltighet. Vi har befarat att man på nytt vill göra försvarsfrågan till en politisk stridsfråga. Ingen kan vinna någonting på det; det är min bestämda övertygelse. Tvärtom skulle hela landet, vår säkerhetspolitik och vårt anseende utomlands kunna förlora någonting väsentligt, om man plötsligt skulle blåsa till strid i den frågan. Visst står vår samhällsekonomi inför svårigheter, det är vi i högerpartiet mera medvetna om än många andra. Att de statsfinansiella utsikterna inte heller gör situationen lättare, är vi också på det klara med. Men vad vi däremot har svårt att acceptera är att de brister i den hittillsvarande planeringen på olika samhällsområden, vilkas konsekvenser vi nu börjar urskilja, skall leda till att det enda område, där en verklig effektiv och ekonomisk planering har bedrivits i tio år och möjliggjort att försvarskostnaderna inte har ökat lika snabbt som andra utgifter, skall bli föremål för drastiska åtgärder. Trots allt vill jag ändå ge uttryck för samma förhoppning som fick statsministerns oreserverade stöd i motsvarande situation för fyra år sedan, nämligen att vi skall kunna nå en demokratisk samling kring ett försvarsprogram, som inte innebär en reducering av det svenska försvaret. Det finns ingenting i dagens världsbild som säger att världen är nämnvärt annorlunda nu än den var för fyra år sedan — eller för 21 år sedan, då den sista blodiga striden stod kring det krossade Berlin, ett Berlin där i dag järnridån och muren, ständigt bemannad med skjutklara soldater, vittnar om de ideologiska och utrikespolitiska motsättningar som alltjämt råder även i vår egen världsdel. Liksom tidigare knyter vi förhoppningar till FN och dess fredsbevarande verksamhet. Men ingen är väl omedveten om dess mycket begränsade möjligheter att garantera freden. Det finns tvärtom åtskilligt som tyder på att FN:s auktoritet och möjligheter till aktiva insatser i dag är mindre än tidigare. I samma mån som nya stater utan våra demokratiska traditioner och ideal fått ökat inflytande i världsorganisationen har FN alltmer blivit ett forum för demonstrationspolitik. Det kan i läng den inte ligga i FN:s intresse, och därmed inte heller i vårt, att generalförsamlingen på löpande band producerar resolutioner, som inte leder till resultat eller vilkas yttersta konsekvenser är våld. Det kan också diskuteras om en liten stat som Sverige med en oberoende utrikespolitik bör aktivt medverka till att tänja FN-stadgans innebörd utöver vad som ursprungligen åsyftats. Vi har tvärtom allt intresse av att internationella överenskommelser och regler tillämpas strikt efter sin ordalydelse. Herr talman! Jag har också en känsla av att företrädare för den svenska regeringen har ett starkt behov — som inte står i relation till Sveriges ställning och betydelse — att engagera sig aktivt i och påverka den internationella debatten. Vi har en viss tradition i det hänseendet — det skall jag gärna erkänna — och enskilda svenskar har förvisso gjort mycket betydelsefulla insatser på det internationella fältet. Men det finns också risk för att alltför stark aktivitet kan binda vår egen handlingsfrihet och därmed komma att stå i strid med våra egna intressen på lång sikt.

Har vi nu inte i själva verket kommit därhän att vi de facto kan tvingas att acceptera förbud mot spridning av kärnvapen utan att ha uppnått de motprestationer från supermakternas sida som från början utgjorde den avgörande förutsättningen för vårt deltagande i förhandlingarna? Jag bedömer detta som mycket allvarligt, inte minst mot bakgrunden av de aktuella franska och kinesiska kärnvapenproven. Herr talman! I början av mitt anförande berörde jag regeringens bostadspolitik. Jag vill återkomma, inte därför att den spelade en stor roll för valutgången utan därför att vår framtida markoch bostadspolitik är så betydelsefull i och för sig och för den samhällsekonomiska utvecklingen att jag inte tycker att den kan förbigås i ett dylikt sammanhang. Det markoch bostadspolitiska program, som regeringen redovisade före valet, innebar obestridligen mycket av besvikelse. Jag hade väntat mig någonting annat, något bättre och mera målmedvetet, någonting som verkligen skulle vara ägnat att lösa det stora samhällsproblem som bristen på balans på bostadsmarknaden utgör. Jag hade hoppats att statsrådet Rune Johansson skulle komma till insikt om att man inte löser bostadsbyggnadsproblemen med konventionella regleringsmetoder och att man än mindre löser frågan genom att med nya löften späda på alla de oinfriade som lämnats sedan 1945. Vi vet att vi måste hushålla med våra resurser under de närmaste åren. Vi vet att vi inte nämnvärt kan öka samhällets insatser för bostadsbyggandet över hittillsvarande nivå. Med hittillsvarande nivå menar jag inte vad som kommer att byggas i år utan vad man avsåg att bygga. Men vi vet också att även om vi byggde mycket, mycket mera skulle köerna och missförhållandena fortsätta att växa. Här krävs ett nytänkande. Det krävs en bättre användning av de faktiska och latenta resurserna. Genom fri och effektiv konkurrens mellan olika intressen, genom att tillvarata förefintliga reserver, genom att stimulera bostadskonsumenterna att själva bidra till bostadsbyggandets kapitalförsörjning och genom att ta bort reglerande åtgärder av olika slag, som hindrar en marknadsmässig utveckling, kan vi lösa bostadsbyggnadsproblemet. Men det fordrar alltså en annan grundsyn, en annan uppfattning också på markpolitikens område. även här måste skapas utrymme för enskilda insatser i större utsträckning, och man måste göra rent hus med föreställningen att ett kommunalt markmonopol löser alla besvärligheter. Det gör det inte, och det vet inrikesministern och hans medarbetare lika väl som jag. Konsten är bara att erkänna det. Högerpartiet har bidragit till att den s.k. kommunala förköpsrätten blev ordentligt diskuterad i valrörelsen. Vi har fört den debatten därför att vi menar att en kommunal förköpsrätt av det slag som man föreslagit i utredningen inte bara står i strid med hittills gängse rättsprinciper utan också är ägnad att motverka det avsedda syftet. Vi har givit väljarna tillfälle att ta ståndpunkt. Vi har fått uppbära klander för det. Man har beskyllt oss för att slå vakt om markspekulation, trots att man varit medveten om att förköpsrätten inte har någonting med markspekulationsproblemen att göra. Det är därför, herr talman, med tillfredsställelse som vi nu tar del av de remissyttranden, som successivt löper in från myndigheter och organisationer, och kan konstatera att det alldeles övervägande antalet remissinstanser, som verkligen inte kan beskyllas för att vara ute i politiska ärenden, anslutit sig till vår kritik. Jag vill verkligen hoppas att förköpsrätten nu kan utmönstras ur den markpolitiska arsenalen. Herr talman! Jag har i bostadsdebatterna här i kammaren sträckt ut handen till inrikesministern och föreslagit att de fyra demokratiska partierna skulle gemensamt försöka komma ur det bostadspolitiska dilemmat och samlas kring ett nytt, konstruktivt program. Jag upprepar detta erbjudande, ehuru jag är medveten om att utsikterna till en samförståndslösning inte ter sig särskilt gynnsamma. Det finns tyvärr risk för att socialdemokratien är alltför bun den av sitt partipolitiska förflutna, till men för bostadskonsumenterna och till men för samhällsekonomien. Den socialdemokratiska partistyrelsen förklarade efter valet att socialdemokraterna skulle beakta de anvisningar valresultatet givit. Vi väntar nu med spänning på vad det löftet konkret kommer att innebära, framför allt i fråga om den fortsatta ekonomiska politiken. Det är nämligen såvitt jag förstår främst regeringens oförmåga att komma till rätta med prisstegringarna och dess olust att rätta till skattesystemets värsta oarter som påverkat valutgången. Kompletteringspropositionen i våras redovisade rätt dystra prognoser. Vad som därefter skett gör inte bilden nämnvärt ljusare. Det allmänna konjunkturläget är svåröverskådligt — det tycks både optimister och pessimister vara överens om. Trots en tredubbling av antalet nedlagda arbetsställen, en väsentlig ökning av antalet friställda i industrien, en kraftig ökning av konkurser och betalningsinställelser samt en påfallande nedgång av börsens aktienoteringar finns det inga entydiga tecken på en påtaglig omsvängning i det allmänna konjunkturläget. Särskilt inom verkstadsindustrien har = avsättningsmöjligheterna varit tillfredsställande, investeringsintresset är alltjämt stort och trots den höga räntan är efterfrågan på till förfogande stående knappa krediter stark. Det övertryck i samhällsekonomien, som utgör en alltför god grogrund för kostnadsoch prisstegringar samt försämrad konkurrenskraft på de internationella och inhemska marknaderna, har inte försvagats utan visar snarare tendenser till ökning. Och jag kan väl förstå finansministerns bekymmer, då han i ett sådant läge samtidigt måste lösa statsfinansiella underskottsproblem av storleksordningen ett par miljarder kronor. Jag understryker vad vi från högerpartiets sida sagt under vårriksdagen och upprepat under hela valrörel sen, att roten och upphovet till vårt dilemma är att vi överskattat våra resurser, att vi fattat icke genomtänkta beslut, vilkas konsekvens nu värker ut i en orimligt hög expansion inom den offentliga sektorn. Här ligger den direkta orsaken till överansträngningsfenomenen. Den enda möjligheten att komma till rätta med problemen är att angripa orsakerna, att minska den offentliga expansionen så att den inte går snabbare än vad som motsvarar ökningen av våra reella resurser. Skattehöjningar är inte längre något tjänligt vapen — skattehöjningar skulle tvärtom försvåra en naturlig anpassning till den utgiftsnivå som läget obönhörligen kräver. Av allt att döma blir prisstegringen i år större än den vi tidigare räknat med. Lönehöjningen har enligt avtalsuppgörelserna också blivit större än vad man utgick från i början av året. Exportökningen har visserligen varit relativt tillfredsställande och importökningen — delvis av speciella orsaker — lägre än vad man tidigare hade anledning att befara. Men den förbättring av handelsbalansen som därigenom uppkommit har den blygsamma storleksordningen 350 miljoner kronor. Och för hela året beräknas bristen i bytesbalansen inte bli mer än något hundratal miljoner kronor mindre än förra året, för att sedan öka på nytt. Den successiva förbättring av bytesbalansen som ansågs nödvändig — såväl i statsverkspropositionen som i långtidsutredningen — förskjuts på det sättet ännu längre framåt i tiden, med åtföljande risker för vårt handelspolitiska oberoende. Med viss rätt kan regeringen göra gällande att man inom det svenska näringslivet och kanske även inom oppositionspartierna ofta varit alltför benägen att se pessimistiskt på konjunkturutsikterna. Men när man i dag i näringslivet ger uttryck åt oro för vår export tror jag, att det är befogat. Kostnadsutveckling en är allvarlig. Vi har ett högre kostnadsoch löneläge än flertalet med oss konkurrerande länder. Det tekniska försprång vi tidigare haft har börjat ätas upp. Lönsamheten sjunker successivt, något som får till konsekvens att möjligheterna att konkurrera med priser begränsas och att avsättningen för självfinansiering av ytterligare investeringar successivt upphör. I stort sett har som bekant den svenska exportprisnivån varit oförändrad under de senaste tio åren, medan lönekostnaderna stigit med omkring 100 procent. Att detta i längden måste få konsekvenser för räntabilitet och lönsamhet, självfinansiering och konkurrensförmåga är väl obestridligt och i allt större utsträckning blir företagen hänvisade till att låna på en kapitalmarknad som är hårt reglerad och knappast längre kan sägas fungera som en fri kapitalmarknad skall göra. Kapitalet har blivit svåråtkomligt och dyrt, så dyrt i själva verket att räntan i stor utsträckning förlorat sin efterfrågereglerande funktion och i stället blivit en kostnadsfaktor. De av våra avnämarstater som svarar för två tredjedelar av den svenska exporten inriktar sin politik på kostnadssänkande och prisstabiliserande åtgärder, ofta med importbegränsande effekt. Det förhållandevis stora antalet industrinedläggelser som karakteriserat det senaste året är betecknande. 13 500 personer har friställts hittills i år mot 4 500 året förut. Allt är inte ett uttryck för strukturrationalisering i syfte att nå högre effektivitet och starkare konkurrenskraft. Åtskilliga nedläggelser är i stället resultat av bristande konkurrensförmåga gentemot en omvärld, som arbetar med lägre kostnader, och av bristen på det kapital som hade behövts för att möjliggöra arbetskraftsbesparande rationaliseringar. De omställningsproblem som det svenska näringslivet nu ställs inför lär inte kunna lösas genom den nya, utvidgade form av planering som social demokratien skisserat nu efter valet. Visst behövs planering och visst behövs större planmässighet i många hänseenden. Men de områden, där den svenska socialdemokratien hittills planerat, utgör verkligen inte efterföljansvärda exempel. Och inte återställer man det svenska näringslivets konkurrenskraft genom statsingrepp och planeringsåtgärder. Det vore därför önskvärt att snarast möjligt få ett klarläggande från regeringens sida om den verkliga innebörden av den nya näringspolitiska aktiviteten. Den oro, som vi har skäl att hysa för våra exportnäringars framtidsutsikter på de internationella marknaderna, förstärks av det som händer i den europeiska integrationsfrågan. Vi måste vara på det klara med att våra exportföretag hittills kunnat hålla sig kvar på EEC marknaden på grund av en viss naturlig tröghet inom den internationella handeln och till följd av starkt reducerade exportpriser. Detta påverkar i sin tur vår betalningsbalans., Vi måste också vara medvetna om en allt starkare benägenhet hos de svenska företagen att flytta sin tillverkning, helt eller delvis, innanför den gemensamma marknadens tullmurar för att nå den sammanlagda försäljningsvolym som krävs för att företaget alltjämt skall vara internationellt konkurrenskraftigt. EEC-statistiken visar klart att utanförstående länder successivt får ge upp inför den gemensamma marknadens företag. även om vi har kunnat klara oss bättre än många andra, sjunker i dag vår marknadsandel. Den kommer att gå ned ytterligare. Våra varor pressas tillbaka i konkurrensen med de mycket stora företagsenheter som växer upp i Europa. Den nya stora marknaden kommer att karakteriseras av en ny industripolitik, byggd på samverkan mellan stora företag. Möjligheter skapas därigenom att specialisera produktionen och samordna distributionen. Därigenom ges ock så betingelser för de nya europaföretagen att konkurrera respektive samverka med det växande antalet dotterföretag till amerikanska världskoncerner, som etablerats inom EEC. För den svenska massaindustrien är den utvecklingen i dag en allvarlig realitet. Det är betydelsefullt att man har denna utveckling klar för sig när man bedömer våra exportutsikter på längre sikt och därmed också våra möjligheter till fortsatt välståndsutveckling — inte minst därför att det för in i bilden den restriktivitet som vårt land tillämpar i fråga om de internationella kapitalrörelserna, en inställning som försämrar våra företags möjligheter att konkurrera. När skall regeringen visa sig beredd att ompröva den hittillsvarande negativa hållningen till det internationella kapitalutbytet? Herr talman! Det är — som även herr Ohlin och, tror jag, herr Hedlund har framhållit — tillfredsställande att de nordiska länderna kan enas om en gemensam plattform i GATT-förhandlingarna. Det nordiska handelsblocket har självfallet en avsevärt bättre förhandlingsposition än de enskilda staterna skulle ha haft. Medan EEC i Kennedy-rundan måste acceptera Norden som förhandlingspart är läget inte detsamma då det gäller överläggningar om anslutning till EEC. Vi känner alltför väl till EEC:s obenägenhet att diskutera med utomstående block av vad slag de vara må. Detta ställer särskilda krav på vår förhandlingsberedskap. Vi kan inte i längden hålla oss utanför EEC. Den omständigheten att hindren för Storbritanniens vidkommande att vinna anknytning till Gemensamma marknaden i dag ter sig större än någonsin tidigare ställer i själva verket högre, inte lägre, krav på oss att vara beredda att förhandla så snart tillfälle erbjuds. Det innebär enligt min mening en högre beredskap än den vi har i dag i både tekniskt och psykologiskt hänseende. Herr talman! Jag återkommer till skattepolitiken. Jag har konstaterat att skattehöjningar i dagens situation icke utgör något verksamt medel mot balansrubbningarna i samhällsekonomien. Skattehöjningar skulle kunna få direkt motsatta konsekvenser, skapa nya kompensationskrav och kostnadshöjningar samt minska förtroendet för statsmakternas vilja och förmåga att komma till rätta med inflationsproblemen. Det är mera angeläget än någonsin tidigare att skapa ett tidsenligt skattesystem, som stimulerar till nya insatser och till sparande. Över huvud taget är regeringens bristande intresse för behovet av enskilt sparande anmärkningsvärt, inte minst mot bakgrunden av att man på många håll utomlands intensivt diskuterar förhållandet mellan skatter och nysparande. En skattereform hör enligt vår mening till de samhällsreformer som måste ges högsta möjliga prioritet. Regeringen borde göra sig fri från den statiska syn på skattepolitiken som kännetecknat regeringspartiets handlande under hela efterkrigstiden.

Låt mig i detta sammanhang bara peka på en företeelse som i dag djupt berör flertalet svenska hem, nämligen konflikten mellan SACO och statens avtalsverk, en konflikt som blivit något av en förtroendekris för samhället. Jag tänker inte ta parti i konflikten. Statsmakterna skall enligt gammal god svensk praxis icke engagera sig i ar betskonflikter utan förhålla sig helt neutrala. Dagens konflikt liknar emellertid inga andra, och man frågar sig om förbindelserna mellan avtalsverket och regeringen verkligen möjliggör neutralitet i vanlig bemärkelse. är det med andra ord icke en fiktion att göra gällande att de avtalsslutande parterna på tjänstemannaområdet kan förhandla utan någon som helst inblandning av politiska instanser? Identiteten mellan arbetsgivaren och staten, d. v. s. regeringen, är alltför fullständig för att detta skall vara möjligt. Även i andra hänseenden kan man ställa sig frågande inför vad som nu sker. I och med att statstjänstemännen fått strejkrätt och man sökt applicera den fria marknadens medel och metoder på förhållandena mellan avtalsverket och = <arbetstagarorganisationerna, har även lockoutvapnet av naturliga skäl måst ingå i arsenalen. Men, herr talman, situationen för den enskilda marknadens arbetsgivarorganisationer är icke helt jämförbar med avtalsverkets. En arbetsgivarorganisation som tillgriper lockout måste räkna med allvarliga ekonomiska konsekvenser för sina medlemmar, något som verkar i hög grad återhållande då det gäller att utnyttja vapnet och är ägnat att stärka viljan att komma överens utan strid. På det statliga arbetsgivarområdet finns inte motsvarande hämmande respektive stimulerande faktorer. De följder lockouten respektive strejken får för utanförstående tredjeman är i regel av icke-ekonomisk natur men fördenskull inte mindre allvarliga, i varje fall på längre sikt. Snarare tvärtom. Vederbörande kan inte skydda sig genom forcemajeureklausuler eller på annat sätt, utan de är helt prisgivna. Den nu pågående striden har dessutom givit anledning till så många pliktkollisioner och samvetskonflikter att det — hur tvisten än löses — framstår som ofrånkomligt att överväga, om det nuvarande systemet kan bibehållas oförändrat. I samförstånd med berörda parter bör alltså, menar jag, en omprövning komma till stånd i syfte att finna en annan och om möjligt bättre form för att lösa intressemotsättningarna mellan staten och dess anställda. Jag upprepar, herr talman: Kan man tänka sig en mer drastisk belysning av konsekvenserna av ett orättvist och otidsenligt skattesystem än det som just nu sker? Det innebär inte att man solidariserar sig med den ena eller andra parten i den pågående konflikten att konstatera, att det måste anses rimligt och förståeligt att löntagargrupper, vilken inkomstnivå de än må ligga på, vid förhandlingar med sin motpart strävar efter att få en reell och inte bara en nominell andel av de nya resurser som vi tillsammans genom vårt arbete skapar. Om en sådan strävan till följd av skattesystemets utformning får de allvarliga konsekvenser som vi alla nu är alltför väl medvetna om, då bör skattesystemet revideras, inte arbetstagargruppen kritiseras.

Herr talman! Det har riktats ett antal frågor till mig under den hittills förda debatten. Jag skall försöka att om möjligt besvara en del av dem. För det första beklagar jag livligt det av herr Bohman påpekade missförhållandet att konjunkturrapporten inte är tillgänglig för kammarens ledamöter. Jag känner inte närmare till varför så inte är fallet, men jag föreställer mig att jag kan ha en del av ansvaret, därför att vi kommit överens om att denna remissdebatt skulle hållas så tidigt som den första november. Det kan vara detta som vållat svårigheter för konjunkturinstitutet att få fram en upplaga av sin rapport åt kammarens ledamöter. I den mån ansvaret härför är mitt, beklagar jag livligt att rapporten uteblivit. vi uppleva att herr Hedlund gjorde ett försök att locka fram en jordbrukspolitisk debatt.

Det dröjer alltid en stund innan man vänjer sig. Budskapet hade av herr Hedlund uppfattats på det sättet att det innebar en försämring för jordbrukarna. I själva verket innebar budskapet, att vi genom kraftigt stöd till rationaliseringspolitiken skulle skapa en bättre ställning för de jordbrukare som valde att stanna kvar i sin näring. Det skulle bl.a. ske på det sättet — herr Hedlund — att vi skulle vidta åtgärder för att undvika den överproduktion som för närvarande vållar det svenska jordbruket och det svenska samhället så betydande förluster. Herr Hedlund kan inte vara obekant med det faktum, att det för närvarande pågår resonemang och förhandlingar om ytterligare höjning av de exportavgifter, som måst införas därför att vi har en överproduktion som måste säljas på en europeisk marknad, där det redan föreligger betydande svårigheter. Jag tar bara detta, herr talman, som exempel på att man förbisett denna viktiga del av vårt jordbruksförslag, nämligen att det innebar dels ett kraftigt stöd till rationaliseringspolitiken, dels ett försök att minska den överproduktion, som vållar både samhälle och jordbrukare betydande förluster. Herr Hedlund framställer det i stället så, att det är naturligt att bönderna tyckte att det var förfärligt tråkigt att de skulle få vidkännas en minskning av sin standard. Budskapet har tydligen på något underligt och för mig oförklarligt sätt förvanskats redan på den korta väg som det brukar vara mellan mig och herr Hedlund. Herr Bohman ställde också en fråga. Han sade: »Nu har ni blivit slagna» — det har vi blivit; det vill ingen för ett ögonblick bestrida — »och då blir ni väl samarbetsvänliga mot dem som slagit er.» Det ligger någonting i de orden, nämligen att hänsyn till valutslaget måste prägla en regerings politik.

Herr Bohman ställde även en annan fråga. Den var litet oklar, och jag skall med stor iver läsa protokollet när det kommer. Herr Bohman får gärna rätta mig, ty jag hoppas att jag missuppfattat honom. Men jag uppfattade hans anförande så, att han liksom ondgjorde sig över de ansträngningar som den svenska regeringen liksom många andra småstatsregeringar gör för att stärka Förenta Nationerna. Han menade att man inte skulle tänja FN-stadgans möjligheter till det yttersta. Om det gäller att tänja FN-stadgan för att av Förenta Nationerna skapa ett instrument för freden, så finns det inga nationer som har större intresse härav än de små nationerna. Det är inte någon beskäftig iver som präglar Torsten Nilssons och Alva Myrdals agerande, utan deras agerande är ett försök att hävda vad vi uppfattar som ett nationellt intresse, vilket lyckligtvis omfattas av många små nationer. Herr Bohman säger vidare, att om vi lyckas i våra strävanden i Genéve så kommer det att göra det svårare för Sverige att skaffa kärnvapen. Den svenska regeringen har engagerat sig för ett avtal om förbud mot ytterligare spridning av atomvapen, för förbud mot underjordiska prov och för en fortgående nedrustning under kontroll. Den kritik som herr Bohman här framförde är ett märkligt utslag av nationell egiosm. Han avråder alltså Sverige från att fortsätta på denna väg därför att Sverige, som alla andra stater som arbetar för nedrustning och förbud mot kärnvapen, naturligtvis får finna sig i att respektera resultatet av sina egna ansträngningar. Om herr Bohman tror att högerns valseger — den är obestridlig — skulle medföra att den svenska regeringen i fortsättningen med mindre iver skulle sätta in sina krafter för att nå resultat på dessa fält, så överskattar herr Bohman — jag säger detta ännu en gång — betydelsen av högerns valseger. De ändringarna i regeringens politik lär han få vänta på. Jag skall inte ta upp någon försvarsdiskussion; jag föreställer mig att försvarsministern vill begagna det tillfälle remissdebatten ger till att göra en del klarlägganden. Men eftersom herr Ohlin var älskvärd nog att citera vad jag sagt i Köpenhamn och därvid försökte finna ett spänningsförhållande mellan mitt uttalande i Köpenhamn i försvarsfrågan och vad som sedan hänt här hemma, så vill jag bara slå fast att jag inte har någonting att ta tillbaka när det gäller mina deklarationer i Köpenhamn. De överensstämmer till punkt och pricka med de deklarationer som herr Bohman nyss läste upp och som var hämtade från mitt ställningstagande 1962. Vad som hände var följande. Jag hade talat om de kapitalbekymmer vi för närvarande har inom det svenska näringslivet och om behovet av ett ökat bostadsbyggande. Jag fick en fråga som löd ungefär: Ni som lägger ner så oerhörda belopp på försvaret, ni borde väl kunna ta de pengar som fattas från försvaret för att klara upp bekymren? På detta svarade jag: Tro inte att det här står några miljardbelopp till förfogande för besparingar! Försvarets utgifter sti ger och stiger, och vad vi kan hoppas på är att genom den strängaste sparsamhet undvika alltför stora stegringar. Formuleringen var kanske litet klarare än den som herr Ohlin nyss använde, men i stort sett sade han detsamma. Vad som är ledsamt är att ett försök att på försvaret tillämpa samma besparingsregler som gäller för hela statsförvaltningen av en del ledamöter av denna kammare — nu närmast företrädda av herr Bohman — uppfattas som ett brott mot vår försvarspolitik. Jag skall inte, eftersom det finns många ting som jag vill ta upp, uppehålla mig mera vid detta; såsom saken spelats ut av högern föreställer jag mig att det kommer att bli en av debattfrågorna i den kommande diskussionen. Slutligen fick jag en fråga av herr Ohlin. Han intog, såvitt jag förstår, exakt samma ståndpunkt som jag gjorde vid mina resonemang i Köpenhamn om EEC och Kennedy-rundan. Jag kunde inte ens upptäcka någon nyansskillnad mellan hans bedömning och min. Och det gläder mig naturligtvis. Men så frågade han, för att i alla fall markera att han inte var riktigt nöjd med mig: Skulle man inte på ett tidigare stadium kunnat klargöra för den danska regeringen att den svenska regeringen icke var villig att bryta sönder EFTA? Den danska regeringen borde i god tid ha underrättats om var den svenska regeringen stod. Herr Ohlin behöver inte tveka på den punkten. En väsentlig del av upplysningsverksamheten har varit att klarlägga dels vad herr Hedlund nyss sade, nämligen att den svenska regeringen icke kommer att göra avkall på sin neutralitetspolitik, om vi skulle komma i ett sådant läge att vi har att välja, dels vad herr Ohlin nyss sade, nämligen att vi inte kommer att lämna EFTA-partnerna i sticket. Vi kommer av eget egoistiskt intresse att kräva respekt för sammanhållningen inom EFTA, Det har vi gjort många gånger, men herr Ohlin vet hur svårt det ibland är att få gehör för sådana här talesätt om samförstånd. Herr Ohlin kommer nog ihåg nordiska rådets möte i Köpenhamn, då vi kämpade ungefär efter samma principer så gott vi nu kunde detta. Jag tyckte att jag var klarare och herr Ohlin tyckte att han var klarare, men det är en egenhet som vi ofta råkar ut för. I stort sett hade vi dock samma uppfattning. Ingen av oss vann något gehör och ändå försökte vi uttrycka oss så klart som möjligt om vad det nordiska samarbetet kräver. Herr Ohlin vet alltså mycket väl att detta är en ganska besvärlig sak. De nationella intressena är högst betydande, men jag vågar säga att det trots allt tack vare ett systematiskt upplysningsarbete — framför allt från den svenska regeringens sida — i dag är hyggligare med den nordiska atmosfären. Jag hade i lördags tillfälle att besöka ett möte i Västerås, vid vilket de tongångar som förekom skulle ha varit helt otänkbara för tio år sedan. Man hade både från dansk, norsk och finsk sida större förståelse för att här förelåg problem som kräver sammanhållning. Tro alltså inte att vi försummat något i fråga om upplysningsverksamhet! Det är klart, att debatten i stor utsträckning har kommit att röra sig om valutslaget. Det vore väl underligt annars. Som det påpekats här är det riktigt att valutslaget kom efter en valrörelse, som i allt väsentligt var präglad av rikspolitiken. Vi skall inte heller ett ögonblick vare sig glömma bort eller försöka dölja att valutgången innebar ett nederlag för socialdemokratien. De borgerliga har all anledning att glädja sig. De kan glädja sig med rätta, ty det var en skickligt upplagd valrörelse. De borgerliga partierna lyckades dölja avsaknaden av något som helst program för lösande av de frågor som då var aktuella. Jag måste säga, att jag på ett sätt beundrar skick ligheten i att kunna framställa programlösheten som kvintessensen av en borgerlig ideologi.

Det fanns ingen skillnad. Högern krävde skattesänkningar, högern krävde en annan politik på nästan alla punkter. Men det fick man inte tala om, ty då var man inte snäll mot högern. Jag föreställer mig att valresultatet obestridligen är en framgång för högern, i någon mån för centern och minst för folkpartiet. Entusiasmen inom folkpartiet kan nog inte vara så stor, när partiet efter denna fantastiska propaganda med tillgång till landets största tidningar ändå inte lyckades få annat än en mycket blygsam andel av den ännu inte skjutna björnens skinn. Vi skall inte bagatellisera den motgång vi har råkat ut för, men om ni inbillar er detta som en vändpunkt i den svenska politiken, kommer ni nog att finna att ni får uppleva många vändpunkter i fortsättningen. Efter 1956 års val gjorde herr Ohlin liksom till en ideologi att socialdemokraterna nu var ett parti som kunde rubriceras som solnedgångens parti. Han sade att det är oundvikligt att eftersom andelen av vad vi i traditionell mening kallar arbetare minskar — och det är obestridligt — kommer vi att få uppleva att socialdemokratien allteftersom denna strukturförändring pågår pressas tillbaka, och det blir ett permanent borgerligt maktinnehav. Det gick inte riktigt så. 1962 gjorde vi ett bra val, och då fick man uppleva att borgerliga s.k. ideologer hemföll åt den nattsvartaste pessimism, De sade att vi går mot ett enpartisystem här i landet. Det gavs ut böcker om hur man skulle stärka demokratien för att förhindra att ett och samma starka och överväldigande parti för all framtid skulle vara den bestämmande faktorn i svensk politik. Ärade kammarledamöter! Både den våldsamma optimismen efter 1956 års val och den nattsvarta pessimismen efter 1962 års val var lika ogrundade. Jag tror att man helt enkelt kan konstatera följande — och det gladde mig att herr Bohman var inne på samma tankegång: år 1962 drabbades de borgerliga partierna av hemmasittarnas röststrejk. Vi vann inte särskilt många röster, men många borgerliga väljare var trötta på borgerligheten. Dessutom lyckades vi den gången bland de unga — som herr Bohman så vackert skildrade med mina ord — få förtroende för att vi representerade framtiden. I dag finns det inte någon stor övergång till borgerligheten men däremot, det medger vi villigt, en mängd människor som varit missnöjda med vår politik och därför stannat hemma. Det är allvarligt nog, men det är ingenting annat än vad borgerligheten upplevde 1962. Det är också obestridligt att vi denna gång inte hade förmågan att skapa samma entusiasm bland de unga väljarna som vi lyckades med 1962. Vad är då detta ett belägg för? Jo det är belägg för något mycket intressant, vilket herr Bohman också snuddade vid. Vi har fått en mycket rörligare marginalväljarkår i Sverige än vi någonsin tidigare har haft. Vi börjar närma oss den situation som råder exempelvis i England, då valutslaget beror på 3, 4 eller 5 procent av väljarkåren som inte bestämmer sig förrän i sista minuten. Det skulle föra för långt att vid detta tillfälle ta upp en detaljerad analys av vad detta betyder, men så mycket kan jag säga att det måste komma att betyda en ökad politisk aktivitet. Alla politiska partier kommer att koncentrera sina krafter på att dra till sig de 3 eller 4 procenten av marginalväljare som de facto avgör valet. Det är möjligt att detta kommer att leda till en häftigare politisk strid, men det är inte alldeles säkert att det blir resultatet. Det är visserligen sannolikt — men jag vill inte spå — att vi vädjar till i stort sett samma väljarklientel och att man därför kommer att få konstatera att rörligheten i väljarkåren inte kommer att leda till den våldsamma skärpning av de politiska motsättningarna som i första ögonblicket kan förefalla naturligt. Min gissning är emellertid att i varje fall under de närmaste åren leder de politiska partiernas kamp om de 3 eller 4 procenten av de rörliga väljargrupperna till en skärpning av de politiska motsättningarna. Men det kan också tänkas att på litet sikt resultatet blir något annorlunda. Är det till gagn eller till skada för den svenska demokratien att rörligheten blivit så stor? Ja, det är svårt att säga. Självfallet förlorar man en del av stabiliteten, men det är inte säkert att denna förlust är till skada för demokratien. Allt är för närvarande spännande inom politiken på ett sätt som icke varit fallet under någon del av den period — och den har nu blivit rätt lång — som jag ägnat mig åt detta arbete. Det är mera av spänning och av dramatik än tidigare, eftersom kampen nu koncentreras till ett relativt begränsat avsnitt av väljarkåren. Flera talare har i dag anfört att vi borde ha utlyst nyval. även på denna punkt skall jag be att få gå till protokollet. Jag fick inte den uppfattningen att herr Ohlin krävde nyval av andra kammaren, men däremot krävde han nyval av första kammaren. Det kan också se ut som om det kunde finnas skäl för en sådan åtgärd. Men låt oss ett ögonblick tänka igenom vad man då gör. Upplösningsrätten är en viktig institution i den svenska författningen, men den har hittills använts när det gällt att pressa fram stora avgöranden i för nationen livsviktiga frågor. Jag bortser i detta sammanhang från den upplösning, vilken ägt rum som en följd av författningsändringar. Men när har vi i övrigt gått till riksdagsupplösning? Ja, vi gjorde det när genom ett missöde protektionismen segrade i vårt land i slutet av 1880-talet. Vi gick vidare till nyval på försvarsfrågan efter borggårdskuppen år 1914 och när en — såsom vi inom regeringen tyckte — oresonlig borgerlig majoritet i andra kammaren vägrade att genomföra tjänstepensioneringen. I alla dessa tre fall har det varit fråga om regeringar, som sagt sig att majoriteten i andra kammaren — eller i första kammaren om det gällt upplösning av denna — sannolikt inte haft samma uppfattning som regeringen i vissa konkreta stora frågor. Regeringen har alltså blivit besegrad i riksdagen och gått ut och vädjat till folket i val. Jag tror att den varsamhet, som präglat regeringarnas handlande i dessa fall även i fortsättningen skall tillämpas. Det finns exempel på länder som genom tätt återkommande riksdagsupplösningar förvandlat valhandlingen till en nullitet. Weimarrepubliken hade många dödgrävare, men en av dem var otvivelaktigt de ständigt återkommande valen. Varje gång man trodde sig ha en chans att vinna några mandat gick man till en riksdagsupplösning. Mot denna bakgrund har vi ansett att det endast är vid tillfällen när man blir besegrad i kammaren och tror att man har folkets majoritet med sig man skall gå ut och vädja till folket i val. Dessutom torde ingen — och nu kommer jag till herr Ohlins krav på upplösning av första kammaren — efter detta val bestrida, att det finns ett starkt kommunalt-rikspolitiskt sammanhang. Sambandet har väl aldrig demonstrerats så tydligt som nu. Vi hälsar bland socialdemokraterna med den största tillfredsställelse att man på den borgerliga sidan börjat förstå en del av vår argumentation för det kommunala sambandet. Men vi har aldrig uttalat, att man skall låta det kommunala sambandet få en sådan dominans, att man icke låter väljarna få kännedom om innebörden i sin rösthandling. Vi föreslog år 1963 att man skulle avskaffa eftersläpningen och samtidigt med valet till landsting och stadsfullmäktige utse elektorer, som i sin tur väljer förstakammarledamöter. Dessa elektorer föreslogs skola sammanträda månaden efter detta val för att företaga nyval till första kammaren. Detta var ett fullt rimligt förslag. Det hade inte tagit mera tid än ett par sekunder för konstitutionsutskottet att granska det och man hade väl inte heller tvekat många sekunder inför att antaga det i denna kammare. Det är uppenbart nonsens att påstå, att det med mera än kanske 30 sekunder skulle ha fördröjt lösningen av vår författningsfråga. Borgerligheten avvisade detta. Då är att märka att vi för närvarande har en grundlag där det står att det kommunala sambandet skail fungera på ett visst bestämt sätt, nämligen så att de kommunalt valda förtroendemännen med en åttondel om året väljer första kammaren. Är det inte, jag vill inte säga orimligt — nästan ingenting i politiken är orimligt! — men nog är det väl ett slag i ansiktet, om väljare som skall rösta får ifrån statsministern, ifrån herr Ohlin och ifrån herr Holmberg förklaringar före valet att de ämnar tillämpa det så att det i själva verket blir på vanligt sätt, så att kommunalvalet skall vara ett förspel till andra kammaren. Jag har — jag hoppas det i varje fall, det är annars lätt att skaffa dem — några artiklar i Finanstidningen, där både herr Ohlin och herr Holmberg klart och bestämt säger: Avgörande för den politiska kampen blir 1968 års val. Inga väljare kunde väl efter dessa upplysningar få någon annan fö reställning än att valets innebörd var den som jag sade under en frågestund, nämligen att vi skall dra de grundlagsenliga konsekvenserna av valet, inga andra. Att då efteråt komma med de uttalanden som här gjorts tycker jag är rätt häpnadsväckande. Hur glad jag än är över att herr Ohlin och herr Hedlund nu har anslutit sig till min idé om det kommunala sambandet får jag säga att det får väl vara någon måtta på er entusiasm. Men låt oss ett ögonblick konstatera att det genom ert ställningstagande har öppnats vägar för en lösning av författningsfrågan, som herr Hedlund mycket riktigt antydde. Jag tycker att man skulle kunna nu i slutspurten ha kvar ert ställningstagande till förmån för det kommunala sambandet. Försök att komma ihåg det åtminstone två år framåt! I så fall skulle vi kanske äntligen kunna komma fram till en lösning av den fråga som också jag tycker det vore värdefullt att få löst.

Det är klart att om viktiga principer står på spel får man stryka dessa taktiska hänsyn. Men om det inte är absolut krävande politiska principer, bör ni fundera på om vi inte har mera användning för vår politiska stridslystnad, om vi lägger band på den under de snart endast ett och ett halvt år som återstår till 1968 års val. När jag alltså vågar uttala den förhoppningen att herr Hedlund kommer att få rätt, när han säger att vad som nu har hänt banar vägen för en förnuf tig och realistisk lösning av författningsfrågan, vill jag tillägga att det vore bra, om man kunde komma bort från den underliga glåpordstaktik som innebär att man hånar socialdemokratien för dess förslag och tankegångar. Den är i alla fall omöjlig efter detta val. Därför tror jag att det trots allt kanske kan bli en mera förnuftig och realistisk författningsdebatt i fortsättningen. Men om jag får begagna tillfället att önska de borgerliga partierna fortsatt framgång i fråga om det författningspolitiska nytänkandet skulle jag vilja säga följande: Fundera på om det är så att enkammarsystemet allena kommer att möjliggöra för Sveriges folk att på valnatten ge besked om den regering som skall företräda landet! Det är inte så. Vi har länder med enkammarsystem där man på grund av partisplittringen kommer i en situation då ett val betyder månadslånga, ibland årslånga diskussioner om hur den regering skall se ut, som ni nu tror att ni skall locka fram omedelbart efter ett valutslag. I grunden gäller det för hela Europa — jag skulle kunna hänvisa till den pågående holländska krisen — och det är bara formellt som ni kan ha rätt då ni säger att det är ett andrakammarsystem. Det är på splittringen i den folkvalda kammaren som alla dessa svårigheter beror. Månad efter månad har vi sett hur man i Finland, trots de författningsmässiga förutsättningarna, ändå har haft så oändligt svårt att tolka vad folket uttalade sig för i valet. Om ett nytänkande kan få fortsätta, fundera då också på om inte partisplittringen, framför allt på er sida, är det allvarligaste hindret för en effektivt arbetande demokrati. Det är inte min sak att ge några råd och anvisningar men nog tycker jag att det, med utgångspunkt från att vi närmar oss en situation då författningsfrågan skall lösas, vore vettigt att ta upp en diskussion om hur man skall göra demokratien arbetskraftig och livsduglig, och hur man skall undvika perioder av långvarig handlingsförlamning på grund av partisplittringen. Jag vill i författningsfrågan bara tilllägga en sak som kanske kan ha sitt intresse just nu. Det gäller valsystemet. Vi skapade ett valsystem i samverkan med centerpartiet för många år sedan, och förutsättningen för detta valsystem var att partierna inte skulle ingå i kartell med varandra. Herr Ohlin höll ett tal i vilket han uttryckte sin glädje över att man nu fått ett valsystem som inte nödvändiggjorde karteller utan att det är möjligt att gå fram oberoende av varandra. Är ni inte i färd med att göra detta valsystem omöjligt i fortsättningen? Tror ni att det går att i kammaren säga att ni vill ha rena linjer och samtidigt ute bland folket bära sig åt så som de borgerliga partierna gjort under denna valrörelse? Jag har här en dossier som visar hur man uppträtt. Konstellationen har varit högern, centern och folkpartiet, ibland centern och folkpartiet och till och med högern och centerpartiet — allteftersom man haft möjligheter att nafsa till sig ett eller annat mandat. Tror ni att detta går för sig i längden? Tror ni inte att detta valsystem har spelat ut sin roll efter denna valrörelse, då partiledningarna tydligen inte haft någon som helst möjlighet att komma till rätta med de småfinurliga taktikerna, som sagt sig att det nog är möjligt att ta ett mandat om man går fram ensam här och om man går fram tillsammans där, och om man går fram som om man vore överens där o. s. v.? Om ni studerar ert uppträdande under denna valrörelse tror jag att ni kommer att få åtskillig anledning till funderingar med avseende på vad jag nyss berört. Kanhända att ni också skulle kunna fundera på hela det partipolitiska systemet. Jag har inte yttrat mig om vilken valmetod som kan vara vettigast att genomföra, men jag föreställer mig att man, eftersom vi 1952 var fullständigt överens om att man inte skulle vara med om sådana manipulationer som misskrediterar valsystemet, från den borgerliga sidan med entusiasm kommer att hjälpa oss att skapa garantier för att inte valsystemet skall utnyttjas på det sätt som nu skett. Jag hoppas liksom herr Hedlund att det skall vara möjligt att finna konstruktiva lösningar på hela författningsfrågan och att vi kan få en så snabb lösning som möjligt. Valet innebar ett nederlag för socialdemokratien, men var det ett val till förmån för någonting? I så fall är det verkligen svårt att upptäcka detta. Folket uttalade sig väl inte till förmån för högerns skattepolitik och inte för en konservativ jordbrukspolitik. Man röstade väl inte för högerns linje — tyvärr stödd av några folkpartitidningar, det är riktigt — för en orationell konservativ maktpolitik. Ja, visst var man missnöjd med bostadsbristen, men förekom det under valrörelsen ett enda förslag om vilket de borgerliga partierna kunde ena sig om konstruktiva åtgärder? Dagens Nyheter, som är en i många avseenden intressant tidning, hade i söndags en ledare, i vilken man skildrade det bedrövliga tillståndet inom socialdemokratien. Vi saknade en bestämd politik, vi var utan hållning och kraft. Men i samma artikel förklarade man att nu gäller det för borgerligheten att hålla sig så nära socialdemokratien som möjligt. Och det är klart att programlösheten, hållningslösheten och kraftlösheten måste vara nära nog oemotståndliga egenskaper för folkpartiet. Tidningen hade dessutom en ganska rolig bild. Den visade mig, när jag satt och rodde på torra land, och i texten stod att det var ebb. Ja, mina borgerliga vänner, det blir säkert flod en gång till — det brukar det bli efter sex timmar — och då kommer vi att flyta igen. Men bilden var utmärkt. Det går litet upp och ned, och man kan hamna på torra land ibland. Det kommer herr Ohlin kanske från tjänstepensionsfrågan ... Det program tidningen saknade har man kanske fått i Dagens Nyheter nu, ty där har herr Ohlin i dag en artikel om Industriförbundets krav på den ekonomiska politiken. Jag skulle gärna för den fortsatta debatten vilja veta om de tolv punkterna där, i vilka herr Ohlin med stor journalistisk skicklighet sammanfattar Industriförbundets skrivelse, är det nya programmet. Herr Ohlin behöver ju inte vara nyhetsreporter. Han redogör bara för programmet och säger att det visar att man i Industriförbundet inte är nöjd med socialdemokraterna. Men vi har aldrig begärt att man där skall vara nöjd med oss. Frågan är i stället huruvida herr Ohlin är nöjd med Industriförbundet. Det skulle vara mycket intressant att höra av vilken anledning dessa tolv punkter publicerats undertecknade av Bertil Ohlin. Jag kan försäkra herr Ohlin att om de punkterna är vägledande för mittenpartierna, så kommer det att bli ganska mycken strid inom svensk politik! Då blir det inte så mycket av det jag angav som alternativ, det goda samförståndet etc. Herr talman! Här har redan ordats mycket om skatterna, och tiden går. Därför skall jag bara konstatera att t.o.m. högern i dagens debatt är försiktig med sina vallöften om skatterna. Det sägs bara att man inte skall vidta några skattehöjningar och att det finns andra medel o. s. v. Men tror ni att människor glömmer en hel valrörelses utfästelser? Tror ni att det nu bara går att säga: Nej, det där går inte att genomföra nu, det är egentligen ingenting att tala om. Vi får nöja oss med några smärre justeringar. Ni har säkert vunnit en stor del av valframgångarna på borgfreden men också på att människor trott, att om ni fick ökat inflytande så skulle det säkert bli skattesänkningar. Nu söker ni lugna opinionen. Men kvar står ju ändå edra vallöften. Sedan vill jag också säga några ord av mera principiell innebörd, inte bara fortsätta denna polemik, som tagit lång tid men som jag tror har varit nödvändig. Jag började mitt anförande med att i likhet med herr Bohman konstatera att rörligheten i valmanskåren är stor, men att den motsvaras av en stor rörlighet inom vårt samhälle. Många människor säger att allting är så lugnt och stabilt i det svenska samhället. Det händer ingenting. Men det är blinda människor som säger så. Vi lever i en våldsamt dynamisk tid då mycket stora förändringar sker. Det skulle vara intressant att illustrera det. Förändringarna har inneburit stora möjligheter till välståndsutveckling — all right! — men de har också inneburit väldiga påfrestningar för den enskilde och för hela samhället. Jag skall här ta några exempel. Vi kan glädja oss åt en snabb ökning av antalet åldringar och pensionärer. Det gläder oss att förbättrade levnadsvillkor och hyggliga arbetsförhållanden har gjort det möjligt för oss alla att leva längre med något så när bibehållen vitalitet. Men vi kan inte acceptera det förhållandet enbart, utan vi måste också ta krafttag för åldringarnas försörjning, och vi måste dessutom ta krafttag för att öka deras vårdmöjligheter. Men detta har kostat och kommer att kosta stora summor. Då säger vi, att alla politiska partier måste vara ense om att skapa en känsla av solidaritet, så att vi tycker att det är roligt att få vara med att med våra skatter klara de gamlas vårdoch försörjningsproblem. Är det rimligt att säga att vi aldrig kan vara med om detta om vi icke får lönekompensation för de uttryck för solidaritet som omtanken om de gamla innebär? Jag tror att det skulle vara nyttigt om de borgerliga gav klart besked att man inte kan kompensera sig för sådana utgifter, som solidariteten med de gamla framtvingar. Vi skall kanske gå till ett annat område. Kvinnan går ut på arbetsmark naden. Det kommer att fordras stora ansträngningar för att hon skall vara där som en respekterad och icke utschasad arbetskraft. Vi vill väl alla att kvinnan skall få dessa möjligheter. Men det kommer att fordras pengar, det kommer att fordras insatser för barntillsyn och allt detta, vilket kommer att kosta pengar. Tänk om man i stället för att kverulera över skatterna sade, att vi för det vi gör för att klara kvinnans likställighet på arbetsmarknaden inte fordrar någon kompensation. Vi tycker att det är rimligt och bra att solidariteten tar sig sådant uttryck att vi får vara med och betala. Låt oss ta en tredje sak! Vi har fått en våldsam inflyttning till städerna. Detta har skapat problem för utflyttningsorterna. Jag tror, att knappast någonting som jag varit med om under de senaste fyra eller fem åren har varit av större betydelse för hävdandet av solidaritetsprincipen i vårt samhälle än den skatteutjämning som är beslutad. Den kostar mer än en miljard kronor, men nog borde man kunna säga att den solidaritetsakt, som innebär att vi satsar över en miljard kronor av skattebetalarnas pengar på glesbygdernas folk, innebär en förmån för oss som har det bättre ställt. Det är en förmån för oss att vi med våra skatter har möjlighet att visa denna solidaritet. Då begär vi emellertid också att glesbygdernas folk skall förstå att inflyttningen till städerna ställer oss inför de problem som herr Hedlund skisserade. Det blir en anhopning, bostadsköandet kommer, köerna i trafiken kommer, och det fordras en kraftansträngning av samhället, som kanske är lika stor som när det gäller den kommunala skatteutjämningen, för att klara dessa problem. Solidariteten med glesbygdernas folk är nödvändig. Men storstadstillväxten skapar problem också för mottagningsorten, vilket också kräver en form av solidaritet. Det har på ett utmärkt sätt, både av herr Bohman och herr Hedlund, talats om den situation som råder på exportmarknaden. Det är riktigt, att om vi skall kunna klara oss där, så är det palliativ att tro — som herr Ohlin gjorde — att man genom en omläggning av skattesystemet kommer särskilt långt. Det avgörande är att vi har höga löner. Vi har även en prisnivå som är hög, och vi har speciella förhållanden som gör, att näringslivet har svårigheter att klara konkurrensen från utlandet. Då säger vi att vi måste visa den solidariteten med exportföretagen och näringslivet att vi hjälper dem att klara arbetsmarknadsbehoven genom en aktiv arbetsmarknadspolitik, som också kostar nästan en miljard kronor av skattebetalarnas pengar. Det får vi solidariskt bära, eftersom det är ett stöd åt de näringar, som för närvarande otvivelaktigt kämpar med svårigheter. Vi kommer att uppleva fortsatta rationaliseringar. Och jag skulle bara önska att alla näringsidkare hade fått den politiska utbildning som herr Hedlund har, när han går till sitt jobb som näringsidkare, ty då skulle det vara lättare att få förståelse hos näringslivet för att här föreligger en problematik inte bara för den enskilde företagaren. Vad herr Hedlund sade var exakt vad jag själv hade tänkt säga: Vi får allt dyrare produktion, för varje anställd krävs mer och mer kapital. Detta tvingar fram rationaliseringar, det tvingar fram sammanslagningar, produktionsenheterna måste bli större, så att vi får ett bättre utnyttjande av arbetskraften och kapitalet. Men herr Hedlund gick också in på något som är minst lika viktigt, nämligen att för varje anställd är det inte bara ett kapital som investeras i just den industri där vederbörande arbetar, utan det är ett kapital som investeras i människan själv: i arbetstagarens utbildning, i hans barns utbildning, i skolorna, gatorna, hälsovården — alltsammans. Många exempel kan anföras på hur en industrinedläggning — i och för sig helt motiverad från företagsekonomiska utgångspunkter — slår, hur den förstör och bryter ned mängder av det kapital som är vår gemensamma egendom, som vi med gemensamma krafter har byggt upp. Hur tror ni det känns för närvarande i Dals Långed, där en fabrik som sysselsatt 400 man läggs ned? Det är ingenting — det måste göras, säger man. — Vi kan förstå att det måste göras. Men är det i längden rimligt att endast vi — vi i denna kammare, ledamöterna av medkammaren och regeringen — skall gå till skattebetalarna och säga: Nu har detta hänt. Ge oss nu 100 miljoner, 150 miljoner, 200 miljoner för att rädda det som en hård rationaliseringsprocess framtvingar! Och, herr talman, lägg märke till att jag inte kritiserar företagaren, ty jag förstår att utan hans insatser skulle otvivelaktigt det hela falla sönder i ännu större utsträckning. Men vad jag säger är att de åtgärder vi tvingas vidtaga är uttryck för vår solidaritet, och man skall inte begära annat än att vi med tillfredsställelse hälsar de skatteutgifter som blir en följd av att vi ger oss i kast med problemet. Människans egenvärde kan inte mätas i pengar — all right. Men resultaten av hennes insats, den värld som hon bygger upp omkring sig, kan man ändå få någon möjlighet att uttrycka i pengar. Underligt nog var det högern som under valrörelsen drog upp de svårigheter som kriserna vållar. Vad jag vill säga om detta är: Det finns ingen väg tillbaka. Precis detsamma sker överallt där företagsenheterna är för små, och vi vill inte försöka hejda utvecklingen. Men vad vi vill göra är att skapa en samhällsanda, en känsla av att vi är solidariskt ansvariga för att de människor som drabbas skall känna att de lever i ett samhälle som vill stödja och hjälpa dem. Mycket mer vore att säga, och jag är övertygad om att jag under den kommande debatten får tillfälle att närmare utveckla mina tankegångar. — Det var dessa ting, herr talman, som vi ville göra till valrörelsens huvudnummer. Jag medger att vi inte klarade det. Men vi kommer tillbaka. Herr Hedlund sade på valnatten att han inte kände igen socialdemokratien. Herr Hedlund kan vara övertygad om att han kommer att känna igen oss 1968!

Vilka budskap har då trängt fram till jordbrukarna och vilka har inte gjort det, frågades det vidare. Ja, jag är alldeles övertygad om att budskapet om att mekanisera och att över huvud taget rationalisera samt att man ville se till att krediter ställs till förfogande, det har alla hört. Det andra ledet i budskapet har jordbrukarna säkerligen också hört, nämligen att man skall försöka pressa ned priserna. Det var detta andra led av budskapet jag hade i tankarna när jag sade att det var fel budskap till en grupp som har kämpat för s.k. likställighet och som ligger så långt från den. Sedan har vi då frågan om nyvalet. Jag skall inte ägna mig åt någon nyvalsdebatt i dag. Jag betraktar hela den frågan som utagerad, och jag hoppas att det är både första och sista gången vi har anledning till en debatt av detta speciella slag. Det betyder att jag än en gång understryker önskemålen från mitt första anförande om att vi ofördröjligen skall försöka få fram de författningsändringar som vi trots allt i stort sett är ense om. Låt mig säga ett par ord om uddatalsmetoden. Statsministern framhöll, att denna metod på skilda håll har utnyttjats för att skaffa fram något mandat. Jag vill inte bestrida detta, men jag vill fästa uppmärksamheten på att möjligheter av det slaget kanske främst föreligger vid ett landstingsmannaval, men i utomordentligt ringa grad vid ett riksdagsmannaval; det framgår om man ger sig tid att titta på valsiffrorna. Till herr Bohmans uttalanden om politisk samverkan har jag inte mycket att tillägga utöver vad jag sade i mitt första anförande. Jag har sagt att mittenpolitiken gett goda resultat 1964 och 1966, alldeles som vi väntat oss. Med detta utgångsläge är det knappast försvarbart att ändra politisk linje, utan vi kommer att hålla fast vid vår hittillsvarande linje med ett avståndstagande från socialistisk politik och från högerpolitik. Det vore helt orimligt om man, i enlighet med de tankegångar herr Bohman förde fram här, skulle låta cirka 15 procent väljare på den ena kanten få något avgörande inflytande på den politik som förs för hela folket. Detta gäller, herr Bohman, oavsett om det är fråga om 14 eller 16 procent på den högra kanten; det gör ingen skillnad. Det talas så mycket från socialdemokratiskt håll om att vi borde ha haft ett regeringsprogram klart före valet. Är det den vanliga linjen? Är det inte i flertalet länder på det sättet, att varje politiskt parti i valrörelsen går fram med sitt eget program och först efter valet överväger man vilka politiska konstellationer som med hänsyn till valutgången är tänkbara. Först då försöker man resonera sig fram till ett regeringsprogram. Folkpartiet och centern har gått ett steg längre och redan före valet utarbetat en stomme till ett regeringsprogram, detta naturligtvis beroende på att dessa två partier i viktiga principiella frågor har funnit att de står varandra nära — så nära att det har varit möjligt att komma överens redan före valet. Jag vill emellertid än en gång understryka att detta icke är den vanliga företeelsen i skilda länder. Partisplittring är ju ingen önskvärd företeelse. Vi har tre borgerliga partier, två socialistiska partier — det socialdemokratiska och det kommunistiska — och så KDS-partiet. Detta kan givetvis sägas innebära en splittring, som vidgats just i det skede då vi talar så mycket om och arbetar för att minska splittringen. Naturligtvis är detta betänkligt, men, handen på hjärtat, i ett proportionellt valsystem är det utomordentligt svårt att hindra uppkomsten av ett flertal partier. Emellertid är det lyckligt med en spärr som motverkar alltför små partier, och jag hoppas att vi skall kunna enas om en sådan spärr vid de slutgiltiga förhandlingar som förestår rörande författningsreformen. Jag är nämligen fullt på det klara med att en uppsplittring i små partier kan i vissa situationer bli inte bara en nackdel utan till och med en olycka för ett land.

Viktigare än frågan om vändpunkt eller inte är alltså den tendens som här gör sig gällande. Herr Erlander försökte också trösta sig genom att tala om socialdemokraternas hemmasittare. Den vikt han fäste vid dem tycktes mig ange att han gör sig skyldig till det inte ovanliga misstaget att tro att om 2 procent av socialdemokratiska väljare mer än vanligt sitter hemma har därigenom 2 procent av den socialdemokratiska tillbakagången förklarats. Det är ju inte alls fallet, utan om 2 procent sitter hemma så betyder detta en reducering av den socialdemokratiska andelen i väljarkåren med 1 procent — och 1 procent är ju avsevärt mindre än de 8 procent som socialdemokratien har förlorat sedan 1962. Därför bör nog inte herr Erlander trösta sig alltför mycket med tanken på hemmasittarna även om de spelade en roll. Rörligheten i den svenska väljarkåren är en intressant företeelse. Det är ett stort framsteg att klasstänkandet tydligen minskar för varje val; jag tror åtminstone att resultatet av detta val kan tolkas på det sättet. Vi håller på att få en stor grupp av vad man i utlandet kallar »flytande väljare». Herr Erlander underströk dessa marginalväljarnas betydelse, och på den punkten vill jag instämma med honom. Jag hoppas att man inom högerpartiet lyssnade uppmärksamt till detta uttalande, ty det är verkligen en sak av vikt att det är dessa marginalväljare som avgör var majoriteten kommer att hamna 1968. Vad beträffar förstakammarupplösningen, herr talman, ville statsministern inte tänka sig en sådan upplösning, trots att det indirekt var fråga om ett förstakammarval i år. Han säger att det är risk för att täta upplösningar gör valhandlingen till en nullitet. Det är mycket man skall höra! Om väljaropinionen, sådan den framträdde i september 1966, får slå igenom i första kammarens sammansättning, är detta att göra väljaropinionen till en nullitet. Men om man behåller en första kammare där socialdemokraterna har ett mandat mer än före sitt nederlag, då är detta att respektera väljaropinionen. Kan man ställa saker mer på huvudet än herr Erlander gjorde den här gången? Tyvärr hinner jag inte närmare belysa upplösningsfrågorna. Jag bara konstaterar att när herr Erlander om igen, liksom han gjorde i TV efter va let, säger att oppositionen avvisade tanken på att låta den vid ett kommunalval framträdande opinionen slå igenom i första kammaren, så är detta helt enkelt inte sant. Vad vi avvisade var den metod som herr Erlander föreslog. Vi rekommenderade i stället ett annat tillvägagångssätt. En hederlig argumentering skulle innebära att herr Erlander sade: Jag föreslog en metod och de ville ha en annan metod. — Då frågar man sig: Varför kan regeringspartiet inte använda den av oss föreslagna metoden som, med tanke på att det bara kunde gälla en enda tillämpning, var mera naturlig än att företa grundlagsändring för ett enda tillfälle? Herr Erlander talar om Industriförbundets uttalande. Låt mig svara. När en tidning överbetonar likheten mellan regeringens program och industriens, tillåter jag mig påpeka att det var mycket stora olikheter mellan industriens förslag och regeringens politik. Olikheterna mellan industriens program och vårt kan ju herr Erlander själv konstatera genom att jämföra mittenprogrammet med industriprogrammet. Där finns både stora likheter och stora olikheter. Herr talman! Om min repliktid är slut, får jag återkomma senare.
Herr talman! Herrar Hedlund och Ohlin ursäktar mig säkert, om jag inte bemöter dem utan riktar mig mot statsministern i stället, Det gäller att utnyttja de sex minuterna jag har till förfogande så effektivt som möjligt. Får jag först rätta ett missförstånd från statsministerns sida — jag förmodar det var avsiktligt; det brukar vara så. Jag begärde inte att socialdemokraterna skulle vara mer samarbetsvilliga nu därför att de förlorat valet. Vad jag sade var att när regeringen nu fortsätter att regera, trots att den bara repre senterar en minoritet av svenska folket och de borgerliga partierna tillsammans representerar en större del av svenska folket än socialdemokraterna och kommunisterna, då kräver detta ett större hänsynstagande till oppositionen än vad man annars skulle begära — så länge regeringen sitter och regerar. Statsministern var inte beredd att kompromissa med högerpartiet i skattefrågan, och det har jag inte heller hoppats på, om jag skall vara uppriktig. Men när statsministern talade om våldsamma eller väldiga skattesänkningar — eller vilket drastiskt adjektiv han nu valde — finns det skäl att erinra om vad vårt skatteförslag innebar. Liksom alla de andra borgerliga partierna föreslog vi vid förra årets riksdag vissa skattesänkningar. Högerpartiets förslag innebar ett inkomstbortfall för staten under innevarande budgetår på 340 miljoner kronor, Men samtidigt föreslog vi besparingar med samma belopp. För helt budgetår därefter innebar förslaget en minskning av statsinkomsterna med 700 å 800 miljoner kronor. Det är i och för sig inga stora belopp — de ligger inom den felmarginal, som Gunnar Sträng alltid brukat räkna med — men de är betydelsefulla. Dessa skattesänkningsförslag ingick som ett led i vår antiinflationskampanj. Att vi föreslog skattesänkningarna berodde på att vi visste att flertalet konsumenter i vårt land är inställda på att det kommer att bli fortsatta prisstegringar och skattehöjningar. Vi anser att det då, framför allt av psykologiska skäl, var angeläget att visa svenska folket att det går att genomföra en rimlig skattesänkning, som för de grupper den berör har stor betydelse men som för det allmänna är av mindre betydelse. För tiden därefter har vi diskuterat en skattereform, som innebär ett förverkligande av skatteberedningens förslag, ett förslag som alla politiska partier, arbetsmarknadens parter och näringslivet var överens om för ett par år sedan. Det förslaget innebar icke ökade skatteuttag men icke heller sänkta skatteuttag. Det var det vi satte som mål för vår politik på lång sikt, De vallöftena, herr statsminister, anser vi fortfarande vara bindande. Naturligtvis har statsministern rätt när han säger, att alla de anspråk som ställs på det svenska samhället i dag och som kommer att ställas på samhället i morgon, kräver »fantastiskt» mycket pengar för att kunna uppfyllas. Vore det inte, sade statsministern, roligt att få vara med och betala dessa pengar. Jovisst, i och för sig! Men var går gränsen för vad man kan ta ut av den enskilde utan att det fortsatta framåtskridandet i samhället riskeras? Var skall gränsen mellan den enskilde och samhället dras? Någonstans måste den ju gå. Jag vägrar att acceptera att solidaritet är detsamma som progressivitet. Om höga skatter i och för sig vore ett uttryck för solidaritet, varför stannar man då vid att ta ut ungefär 40 procent i skatt? Varför tar man inte ut 60 eller 80 procent? Det skulle ju vara ett ännu bättre uttryck för solidaritet än att nöja sig med futtiga 40 procent. Nej. Man avstår från det, eftersom problemet inte är så enkelt. Höga skatter leder till höga priser och höga kostnader, till sänkt konkurrenskraft för näringslivet och därmed på lång sikt också till sänkt levnadsstandard. Och hur går det med solidariteten i samhället om vi råkar hamna i en sådan situation? Det är hela denna mycket komplicerade avvägning det gäller och inte bara enskild egoism kontra samhällelig solidaritet. Det är fråga om en avvägning av vad som är bäst för samhället under tiden framöver. Det är förvånande att statsministern ger uttryck för en så statisk syn som han här gjort. Skatteproblemen kan man inte angripa, om man inte har en dynamisk syn på samhällsutvecklingen, Vad FN beträffar är vi väl alla över ens om att FN skall stärkas så långt detta är möjligt och ges ökade resurser. Det har aldrig rått några delade meningar på den punkten. Däremot kan man ha anledning att ifrågasätta, om den hittillsvarande aktiviteten inom FN verkligen är ägnad att stärka organisationen. FN har blivit ett forum för världsopinionen — det är bra. FN har också blivit ett forum för inrikespolitik — det kan diskuteras om det är bra. Men det kan allvarligt ifrågasättas, om det som händer i FN nu verkligen stärker FN som fredsorganisation, Internationella överenskommelser och organisatoriska bindningar på det internationella planet skall tolkas enligt sin ordalydelse och innebörd. Dessa bestämmelser är resultatet av diskussioner och avvägningar av mycket ömtåliga balansproblem. Om bestämmelserna är felaktiga, skall man ändra dem. Men man skall icke tubba på dem under den tid de är gällande. Då uppkommer risk för missbruk, risk för att organisationerna kan utnyttjas för andra syften än de avsedda. Det var det och ingenting annat jag framhöll i mitt anförande.
Herr talman! Jag skall inte ge mig in på någon alltför vidlyftig polemik. Jag förstår det underläge mina opponenter befinner sig i, eftersom de bara har sex minuter till sitt förfogande. Jag skall i alla fall försöka begränsa mig till tre gånger sex, d. v. s. aderton minuter, vilket kan vara rimligt. Jag vill först begagna dessa få minuter till att söka göra klart för herr Ohlin att jag anser att eftersläpningen i första kammaren är ett otyg. Detta har jag visat genom att 1963 å partiets vägnar föreslå att man skulle införa den mycket enkla grundlagsändringen att betrakta landstingsmännen, som inte träder i funktion förrän den 1 januari, såsom elektorer som skulle kunna sammanträda omedelbart efter valet och nyvälja första kammaren. Nu säger herr Ohlin att hans parti också var med på detta; det var bara det att de föreslog en annan metod. Folkpartiets förslag är en orimlighet, och detta av två skäl. Genom att inte före valet tala om vilka regler som gäller döljer man ju en viktig sak för väljarna.

Det är en väldig skillnad mellan detta herr Ohlins förslag och mitt förslag 1963, då jag föreslog att man skulle göra en grundlagsändring och därmed göra klart för väljarna att det vid varje valtillfälle gällde regeringsmakten. Det är rent spel, och det kan ingen väljare bli lurad av. Att det sedan kan uppstå sådana situationer att man tvingas upplösa första kammaren är en sak för sig. Men att systematiskt bedra väljarna på det sätt om herr Ohlin föreslår, tycker jag inte är juste. Det är icke så, herr Ohlin, att ni upplyste väljarna om att ni efter valet, om ni vann, skulle komma att kräva en upplösning av första kammaren. Några sådana uttalanden har såvitt jag har kunnat finna inte gjorts, i varje fall har — för att begagna herr Hedlunds uttryck — budskapet i så fall inte nått fram. Den avgörande ideologiska skillnaden består alltså i respekten för demokratien och demokratiens spelregler. Jag har inte sagt att jag älskar eftersläpningen. Det var ju jag som 1963 tog initiativet till eftersläpningens avskaffande, och jag kommer att med stor entusiasm hälsa den dag då den är förbi. Ert system, herr Ohlin, är verkligen systemlöshetens system. Det fanns inte några skäl mot mitt förslag. Det framfördes ingen tveksamhet mot förslaget därför att det skulle vara besvärligt att genomföra. Det har gjorts en massa andra grundlagsändringar, och att ändra grundlagen på denna punkt hade varit gjort, som man säger, på några sekunder. Men ert system, om det nu var något system, vad innebär det? Jo, eftersom vi inte utan grundlagsändring kan betrakta landstingsmännen såsom elektorer för första kammaren förrän de börjar fungera, så kan inget val till första kammaren ske förrän den 1 januari. Det finns en rad bestämmelser om detta, vilka jag mycket noga klargjorde i första kammaren då en av herr Ohlins meningsfränder framförde den orimliga och bisarra idén att man skulle kunna använda upplösningsrätten på detta sätt. Då framhöll jag för honom att för det första var detta inget skäl emot mig när jag föreslog en enkel metod. För det andra var er metod omöjlig, ty den skulle betyda att vi den 1 januari skulle upplösa första kammaren, dra ihop landstingen — all right det kan man göra! — varefter riksdagen inte kunde fungera förrän åtminstone två eller två och en halv månader hade gått. Att komma med ett sådant förslag är verkligen att kunna sköta ett land! Och att sedan efter tre år påstå att det var ett bra förslag är nästan som när herr Ohlin diskuterade tjänstepensionen, och trodde att hans förslag var bra. Detta är lika orimligt. Det fanns inget förslag från er sida som var bra. Mitt förslag var enkelt, men det avvisades. Den avgörande invändningen är emellertid inte de praktiska olägenheterna, utan den principiella skillnaden att väljaren när han röstar skall veta under vilka förutsättningar han har inflytande på rikspolitiken. Vi kan hålla på hur länge som helst och resonera om detta, ty min inställning är ändå självklar eftersom det är jag som visar den största respekten för demokratiens spelregler. Jag låter mig därför inte influeras av om ni eller jag vinner. Jag vill ha grundlagen ändrad så att man tar bort eftersläpningen; det skall inte vara ett tillfälligt valresultat som här kan inverka. Nåväl, jag delar herr Hedlunds uppfattning om att vi inte skall hålla på i evighet och tala om detta, men när man hör hur förälskad herr Ohlin är i sina gamla föreställningar, blir man nästan litet rädd för vart det kan bära hän med författningsfrågan. Det var inte min mening, herr Hedlund, att man genom ett valsystem skulle förhindra partisplittringen. Jag medger att det är lockande att införa det engelska majoritetsvalet, som ger oss två stora partier. Det är klart att en stor del av den engelska politikens stabilitet och styrka beror på att man haft ett valsystem som innebär att det blir två stora partier som arbetar. Jag uttryckte mig mycket försiktigare, eftersom jag vet att majoritetsvalet har många motståndare och att det också finns en del skäl mot detta system. Jag ville därför inte kasta ut ett sådant förslag som en aktuell lösning. Vad jag sade var att det borde vara en maning till de borgerliga partierna att fundera på om partisplittringen är så mycket värd och om den inte kan leda fram till en förlamning av handlingskraften. Sedan får herrarna dra vilka slutsatser ni vill därav. Det var alltså mera ett memento om att man inte väljer regering i en sådan situation som vi har bara genom att införa enkammarriksdag. Svårigheterna kan komma att bli oerhört stora. Det skulle vara mycket att säga om herr Bohmans sätt att smita ifrån skattediskussionen som han nu excellerade i. Det är väl ändå obestridligt att även om under det budgetår som nu löper skattesänkningen var obetydlig, så innebar högerns skattesänkningsförslag mycket stora belopp när det gäller den statsverksproposition som om några månader skall framläggas. Jag skall inte trötta kammaren med att läsa upp siffrorna; ni har hört dem så många gånger under valrörelsen. Men det lär väl inte kunna bestridas att ni för att få en möjlighet till dessa mycket stora skattesänkningar för det budgetår, vars statsverksproposition vi nu förbereder, skulle vara tvungna att tillgripa rader av besparingar, besparingar av samma typ som dem vilka herr Hjalmarson förde fram. Det är givetvis vackert att vara följsam mot den gamle partiledaren — det kommer också jag att tycka om en gång — men man behöver väl inte på alla punkter kopiera de misstag som herr Hjalmarson gjorde sig skyldig till och sedan efteråt komma och säga att det var fråga om så litet. Varför bråkar ni då, om det var så litet? Varför framhöll ni för väljarna att förslaget var så viktigt och så stort? Tror ni att väljarna fick den uppfattningen att det var fråga om en struntsak som inte spelade någon roll? Även om de 18 minuterna inte har gått, herr Bohman, vill jag sluta med att säga att vad jag framför allt invände emot högerns skattesänkningar inte var att dessa var betydande, ty det var de, utan invändningen gällde högerns vilja att i första hand öka inkomstklyftorna i samhället. Hela mitt anförande utgjorde en vädjan till solidariteten i samhället. Då säger herr Bohman att solidariteten inte har något att göra med skatternas höjd. Ja, det beror helt och hållet på vad man använder skatterna till. Jag tog upp fyra olika frågor: utbildningspolitiken, vården om de gamla, kvinnans jämlikhetskrav, lokaliseringspolitiken och därmed följande frågor om stöd till glesbygdens folk. Det är när skatterna användes till att på detta sätt utjämna olikheter, även inkomstolikheter, i samhället som viljan att ta på sig skattebördor kan vara en nödvändig förutsättning för att vi skall lyckas genomföra en solidaritetens politik. Det har ingenting att göra med skatternas höjd på det sätt som herr Bohman försökte göra sig lustig över, utan det avgörande är vad man använder skatterna till. Till sist vill jag säga: Det lär inte gå att skapa ett solidaritetens samhälle med de nuvarande väldiga inkomstklyftorna. Jag tror att den diskussion som under de senaste månaderna har förts om spänningarna i inkomsthänseende mellan dels folken utanför vårt lands gränser, dels olika grupper inom landet är den nyttigaste som vi över huvud taget har fört. Där står högern ensam, hoppas jag, och kämpar för de gamla klassprivilegierna och lägger fram ett skatteförslag som skulle bidraga till att ytterligare öka spänningarna och inkomstolikheterna i vårt samhälle. Jag hoppas att högerframgången inte skall leda till att borgerligheten på denna punkt visar undfallenhet och ger sig in i ett resonemang där man emot vårt krav på inkomstutjämning ställer krav på ökning av skillnaderna i inkomsthänseende i samhället.

Herr talman! Herr Erlander medger att han fortfarande anser att eftersläpning i förhållande till väljaropinionens genomslag är ett oting och vidhåller inte längre påståendet att oppositionen bara sade nej; han kan inte bestrida att oppositionen hade en annan metod i samma syfte. Folkpartiets riksdagsgrupp gjorde ett uttalande som herr Erlander borde känna till. Herr Erlanders uttalande inför TV och tidigare här om att oppositionen inte ville vara med om åtgärder för att få bort eftersläpningen är helt oriktigt, vilket nu har fastslagits. Nu säger herr Erlander att den metod som vi föreslog inte var så bra. Jag hinner inte diskutera den i detalj, men när statsministern säger — det går ju att upplösa första kammaren inte bara i januari utan även vid andra tidpunkter — att han vill föreslå en grundlagsändring etc., så hoppas jag att det var en felsägning. Nu är det väl ändå inte fråga om en grundlagsändring på den här punkten, utan avsikten är väl att vi skall genomföra en stor enkammarreform 1968—1969. Eller tänker herr Erlander verkligen ha kvar första kammaren efter 1970? Beträffande påståendet att vi inte skulle ha sagt ifrån före valet, herr statsminister, är inte heller det riktigt. Vid partiledarintervjun inför 1 å 1,5 miljon åhörare diskuterade jag just frågan om nyval till första kammaren. Jag hade då närmast i tankarna en stor majoritet för oppositionen, så att en upplösning av första kammaren skulle leda till majoritet där.

Nej, herr statsminister, en sådan advokatyr är inte möjlig att använda. Låt mig vidare fråga, om statsministern verkligen menar att årets valdebatt haft en sådan karaktär, att oppositionen, därest den skulle vinna 1968 års andrakammarval, skulle vara förhindrad att då upplösa första kammaren? Detta var nämligen slutsatsen av herr Erlanders resonemang. Jag hoppas att han erkänner att det är en orimlig tanke, I annat fall hoppas jag att han skall få lära om.

Herr talman! När jag talade om en spärr mot småpartier avsåg jag den nuvarande mekanismen med 1,4-faktorn. Jag vill än en gång understryka att de beräkningar vi gjort visar att det vid riksdagsmannaval inte finns möjlighet att annat än i enstaka fall göra sådana taktiska samgåenden som det här talats rätt mycket om. Jag skulle vidare vilja ställa en fråga till statsministern. Det råder trängsel i storstadsregionerna, och denna kan förhindras genom lokaliseringspolitiken, vilken även för avfolkningsområdena måste betraktas som ett lyckligt grepp i svensk politik. är man beredd att aktivisera denna politik? Till herr Bohman vill jag framhålla att man inte — vilka skäl man än anför — kan komma från att en avtappning av skatterna med 700 miljoner kronor innebär en ökning av den inflationsdrivande överefterfrågan som vi har. Om herr Bohman studerar tidskrifter från näringslivet skall han finna att man på detta håll är djupt oroad av denna överefterfrågan. Så ett par ord om statsministerns farhågor för att högerns framgång skulle kunna innebära att mittenpartierna viker av åt höger i sin politik. Högerframgångarna är i alla fall inte större än att man i år endast tagit igen en del av de senaste valens förluster — det är alltihop. Vi är för vår del klart medvetna om att det inte går att föra en politik, som strider mot uppfattningen inom de stora folkgrupperna i vårt land, och vi kommer att ta hänsyn till detta vid våra politiska ställningstaganden.

Herr talman! Statsministerns senaste angrepp mot mig visar att han, då han är trängd, »smiter ut» — för att använda statsministerns eget mycket målande älsklingsuttryck — till talarstolarnas dialektik, och detta gör inte debatten trevligare. Att skattefrågan spelade så stor roll i valrörelsen berodde på att vi ägnade mycken tid åt att principiellt diskutera vilken effekt skattevapnet kan ha i en konjunktur som den nuvarande. Kan man genom ökade skatter dra in köp kraft utan att detta för med sig andra konsekvenser, som ytterligare driver på inflationen och försämrar vårt allmänna kostnadsläge? Anser inte statsministern att ett otidsenligt och orättvist skattesystem kan få och får skadliga konsekvenser på det ena området efter det andra? Det var framför allt därför att vi ville påvisa sådana konsekvenser, som debatten blev så intensiv under valrörelsen. Nu påstår statsministern att högerpartiet kämpar för gamla skatteprivilegier. Ja, det är kanske oartigt att säga det, men det är snudd på nonsens att göra ett sådant påstående. Vad vi nu har förordat är ett förverkligande av det förslag som skatteberedningen utarbetade för ett par år sedan. I fråga om detta har alla de tre borgerliga partierna varit överens. Sedan har vi ur det förslaget brutit ut en mindre del som vi menade skulle kunna genomföras redan första budgetåret för att rätta till den värsta och mest påtagliga puckeln i progressivitetsskalan, den som drabbade människor i inkomstläget mellan 20 000 och 25000 kronor. Det skulle för ett helt år — det är alldeles riktigt — röra sig om mellan 700 och 800 miljoner kronor i minskade skatteinkomster, men de har motsvarats av de besparingar som vi föreslagit. Men statsministern kommer tillbaka till herr Hjalmarsons besparingar. Jag vet inte vad de har med saken att göra. Vi har inte föreslagit samma besparingar, men vi har redovisat besparingar som täcker det aktuella beloppet. Vi har alltså tagit konsekvenserna av vårt förslag till skattesänkningar, och vår tankegång har tydligen väljarna i alla fall accepterat. Sedan skulle jag, herr talman, helt kort vilja återkomma till diskussionen om = nedrustningsförhandlingarna. Vi har alla varit överens om att om vi kunde verka för avspänning och nedrustning, om vi kunde åstadkomma hinder för spridning av kärnvapnen och åstad komma ett provstopp, skulle vi engagera oss därför. Vi har, när vi har gjort det, varit medvetna om att det kunde innebära vissa risker för oss, därför att vi i motsats till alla andra länder inte har tillgång till kärnvapen, om det skulle bli en allvarlig konflikt. Men vi har ändå förhandlat, vi har ändå givit oss in i överläggningar, men vi har, innan vi har gjort det, klart uttalat, att vi gick till förhandlingarna under den bestämda förutsättningen att vi skulle kräva motprestationer från de stormakter som har tusentals kärnvapen i sina arsenaler och bygger ut dessa ytterligare. Nu finns det risk för att vi står där bundna utan att stormakterna givit motsvarande löften och bindningar. Att slå vakt om det egna landets säkerhet är då icke ett uttryck för egoism, herr statsminister.
Herr talman! Jag vidhåller att det är anmärkningsvärt att man här uttrycker sitt missnöje med de ansträngningar som görs från de svenska regeringsrepresentanternas sida i Genéve för att få till stånd ett provstopp och ett förbud mot kärnvapen. Jag tycker det är mycket egendomligt att vi skall behöva föra en sådan diskussion, och jag hade verkligen inte räknat med den eventualiteten. Jag trodde att hela svenska folket stod bakom de strävanden som svenska regeringen — så som jag hittills har uppfattat det — på svenska folkets vägnar fört fram i Genéve. Och fortfarande litar jag på att det bara är en liten extrem grupp som på denna punkt instämmer i högerns resonemang. Herr Ohlin, vi får tydligen lov att fortsätta att resonera om huruvida väljaren på förhand skall ha klart för sig vad hans röstning innebär eller inte. Jag tycker annars att min ståndpunkt är så självklar, att man inte skulle be höva uppehålla sig med att diskutera den. På en punkt har den emellertid tydligen förefallit mycket dunkel: herr Ohlin tror att jag har menat att en kammarupplösning över huvud taget skulle vara omöjlig. Jag ägnade rätt mycket av mitt första anförande åt att påpeka att upplösningsinstrumentet är ett mycket viktigt instrument, som skall användas med förstånd och varsamhet och tillgripas framför allt då det visar sig att det är omöjligt att regera med tillräcklig styrka.

Det finns ingenting i mitt betraktelsesätt som strider häremot. Jag kan säga detsamma beträffande herr Bohman. Det är ju rätt tröstlöst när han påstår att skattesänkningar för nästa budgetår på någonting på 700 miljoner kronor inte skulle ha någon effekt på vår ekonomiska situation. Det skulle alltså innebära att man skulle få en så väldigt kraftig uppblomstring av näringslivet, att man kunde acceptera en underbalansering. Här talar såväl herr Ohlin och herr Bohman som herr Hedlund om nödvändigheten av en skärpning av finanspolitiken, och den skall ske på det och det viset. Det värsta som skulle kunna inträffa vore nu att den företrädare för en skärpning av finanspolitiken som herr Bohman är skulle få någonting att säga till om i svensk politik, ty det skulle betyda att det som i första hand skulle göras i nuvarande läge vore att för nästa budgetår genomföra en skattesänkning på 700 miljoner kronor. En stor del härav är nödvändig, säger herr Bohman, där för att det tar bort, jag tror han kallade det så, den puckel som för närvarande hindrar arbetsviljan. Jag har låtit personer räkna ut vad högerns skattesänkning innebär, den som skulle medföra denna väldiga uppblomstring. Ja, den skulle ha inneburit en förlust för Sverige på omkring 700 miljoner kronor. Vi kan ju låtsas att det är så litet, fast det ju egentligen inte förhåller sig så, eftersom många av högerns besparingsförslag är orimliga. Vi kan emellertid låtsas så för ett ögonblick. Vad vinner man på detta? Man vinner en kraftig sänkning av progressiviteten, säger herr Bohman. Man skulle vid ett inkomstläge av 20 000 kronor vinna en kronas skattesänkning i veckan. Detta skulle alltså vara motivet till att man störtar landet i ekonomiska vanskligheter. Herr Bohman nickar bifall. Intensiteten i arbetsviljan skulle ökas så fantastiskt på grund av denna skattesänkning på en krona i veckan att alla de risker som en underminering av statsfinanserna innebär skulle upphävas. Det är. lysande och mycket, mycket bra att högern bakom sig bara har en tredjedel av folket i jämförelse med =:socialdemokraterna även efter deras nederlag.